Fru talman! Thomas Morell har frågat mig om jag och regeringen ser sambandet mellan de omfattande stölderna och den olagliga godstrafiken i Sverige och vilka åtgärder som vidtas. Regeringen arbetar hårt för att möjliggöra för myndigheterna att slå tillbaka mot stöldligor och bekämpa all form av kriminalitet. Att bygga ut Polismyndigheten är en av regeringens viktigaste åtgärder, och vi genomför en historisk satsning på myndigheten. Förra året passerade vi halvvägs på vägen mot målet om 10 000 fler polisanställda år 2024. Under de kommande åren väntas flera tusen nya poliser anställas runt om i landet. Detta kommer att stärka arbetet med att bekämpa stöldligorna och se till att det är ordning och reda på vägarna. Regeringen har vidtagit en rad olika åtgärder för att komma åt de internationella brottsnätverken. Vi har bland annat gett Polismyndigheten i uppdrag att öka sin förmåga att bekämpa stöldligorna samt Polismyndigheten, Kustbevakningen och Tullverket ett gemensamt uppdrag att utveckla sin samverkan på området. Efter att uppdraget redovisats har regeringen i myndigheternas regleringsbrev angett att de ska redovisa hur den samverkan som etablerats rörande insatser mot utländska stöldligor har fortsatt att utvecklas. Regeringen har gett Kustbevakningen utökade möjligheter att ingripa mot brott och ordningsstörningar även i frågor som ligger utanför myndighetens självständiga verksamhetsområde. Till exempel kan myndigheten nu bistå Polismyndigheten med att stoppa ekipage med misstänkt stöldgods. Regeringen avser vidare att se över Tullverkets möjligheter att ingripa när myndigheten i samband med en tullkontroll upptäcker brott som ligger utanför Tullverkets ordinarie verksamhet, exempelvis om det finns misstanke om utförsel av stöldgods. Ett förslag bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Därtill har vi tillsatt en utredning om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden som ska ta ställning till om det bör göras lagändringar för att effektivisera brottsbekämpningen nära gränserna. Det kan bland annat handla om ändringar när det gäller möjligheten att bedriva kamerabevakning och befogenheten att använda tvångsmedel som kroppsvisitation och genomsökande av fordon i brottsförebyggande syfte. Utredningens förslag ska i första hand avse Polismyndigheten, men i den utsträckning det är motiverat får förslagen även gälla andra myndigheter, till exempel Tullverket. För att komma åt de internationella brottsnätverken måste man även jobba aktivt med andra medlemsstater, vilket Sverige gör inom ramen för bland annat Europol. Vår uppfattning är klar och tydlig: Kampen mot stöldligorna måste prioriteras även i EU:s brottsbekämpande arbete. Vi vet att stöldgods i vissa fall förs ut ur landet med hjälp av godstransporter. Detta måste få ett stopp. Jag är fullt medveten om att kontroller av regelverk för yrkestrafik också har positiva effekter för att upptäcka brottslig verksamhet, till exempel transporter av stöldgods. Här är Polismyndighetens kontroller av yrkestrafiken mycket viktiga. Det faktum att det alltid deltar poliser vid kontroller av yrkestrafikregelverket i Sverige gör att förutsättningarna i grunden är goda för att upptäcka och beivra brottslig verksamhet relativt länder som låter yrkesgrupper som saknar polisiära befogenheter ta huvudansvaret för att kontrollera yrkestrafiken. Regeringen ser nu över hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg bedrivs. En särskild utredare ska lämna förslag på förbättrande åtgärder, inklusive organisatoriska åtgärder, för att fler ska följa reglerna på området. Jag vill inte förekomma den pågående utredningen. Samtidigt utgår jag ifrån att Polismyndigheten på bästa sätt fördelar det stora tillskottet av resurser som myndigheten har fått, bland annat till att bekämpa brottslighet på våra vägar. Regeringen kommer fortsatt att prioritera att åtgärder vidtas för att komma åt internationella brottsnätvek samt se till att det är ordning och reda på vägarna.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Vi fortsätter debatten från den förra interpellationen. Det finns en koppling till detta. Som alla förstår är det här en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. I sitt svar säger statsrådet följande: "Förra året passerade vi halvvägs på vägen mot målet om 10 000 fler polisanställda år 2024." Det är bra. Men det räcker inte. Det kan man konstatera om man lyfter blicken och tittar ut i samhället. Det behövs fler för att man ska komma åt det här. Samhället måste under alla omständigheter vara starkare än den kriminella verksamheten. Har vi ett motsatt förhållande blir det riktigt besvärligt. Vi pratar om företag som blir utsatta för kriminalitet. Det finns en stark koppling mellan de kriminella nätverken och den olagliga trafiken. I den grupp jag satt ordförande för kunde vi konstatera att de här nätverken bytte skepnad. Ena veckan såg de ut på ett sätt, nästa vecka på ett helt annat, och tredje veckan var det en helt ny konstellation. De flyttade sig också över stora ytor - ena dagen var de i Sverige och nästa i Tyskland. Det gjorde att det var svårt för polisen att fånga in dem. Myndigheterna måste vara mer på tåspetsarna för att komma åt den här typen av verksamhet. Som sagt kommer jag från åkerinäringen. Det händer då och då att chaufförer och åkeriägare kommer till sitt åkeri och upptäcker att det står någonting som tidigare var en lastbil på gården. Man har skruvat dän dörrar, frontpaneler, strålkastare, belysningsramper, däck, bromsok och kardanstänger. Fordonen står där som reservdelsförråd för dem som ligger och kör olagligt i Sverige. Det här råkade ett par åkerier ut för i Stockholm förra sommaren, vilket var ganska uppmärksammat inom branschtidningarna. Dörrar, hela frontpartier och alltihop var borta när de kom på morgonen. Det är omöjligt att bedriva verksamhet när man råkar ut för detta. Katalysatorstölderna har ökat med 4 000 procent. Jag tror inte att det är ungdomar som är ute och åker och behöver en ny katalysator till sin Atraktor som stjäl dem, utan det är kriminella nätverk som gör det. Hur får man då ut alla de grejer som stjäls? De går på tunga fordon. Här har de kriminella nätverken allting serverat. De kan bara lasta upp och åka ut. Åtgärden gällande Tullverkets möjligheter är tandlös, säger vd:n för Larmtjänst. Man kommer inte att komma åt det här, utan det blir i princip så att man tittar på det gods som kommer in men inte på det som åker ut. I svaret säger statsrådet att man ska få kameraövervakning och befogenheter att använda tvångsmedel som kroppsvisitation och genomsökande av fordon i brottsförebyggande syfte. Har man fordonskontroll på väg med personal med förordnanden att göra flygande inspektion behöver man inte ha några särskilda beslut om att göra en kontroll av ett fordon. För att raljera lite kan man säga: Jag äger fordonet till dess att jag är klar med kontrollen, och föraren ska lämna fordonet till mitt förfogande. Det betyder att jag kan gå igenom hela bilen och släpet och se att det är i tekniskt gott skick och att godset är lastsäkrat. Om fordonet innehåller farligt gods ska detta finnas med i godsdeklarationen. Allt detta ingår i en fordonskontroll. Det behövs inga särskilda beslut om husrannsakan eller något sådant, utan detta ingår i uppgiften att kontrollera fordonet. Har man en verksamhet med fordonskontroll på väg har man mycket gratis i kontrollen av det som händer där ute.
Fru talman! Jag börjar med att hålla med ledamoten Morell om ganska mycket. Jag brukar göra det i de här debatterna. Det första är att jag inte tycker att antalet polisanställda eller poliser räcker i Sverige. Av de 5 000 vi nu har ökat med är 4 000 civilanställda och ungefär 1 000 poliser. De civilanställda gör ett stort arbete på utredningssidan till exempel, så de behövs också i den växande organisationen. Men det är klart att vi kommer att behöva flera tusen nya poliser de kommande åren i tillväxtfasen. Vi är helt överens om att vi inte har en organisation som möter de behov som finns i dag, men vi är i en tillväxtfas. Vi ligger i enlighet med den plan som vi har för tillväxten så här långt. Polisen gör fortfarande bedömningen att det ska vara möjligt att nå det här väldigt högt satta målet. När vi satte upp målet var det många som ironiserade över det och sa att det inte var möjligt att nå. När det gäller de internationella stöldligorna håller jag också med. De opererar inte bara i Sverige utan även i våra grannländer. De rör sig mellan olika länder. De ändrar också modus. Ibland är det stöldligor som är inriktade på bostadsinbrott. Ibland är det byggverksamhet. Ibland är det rattar på fina bilar. Ibland är det, precis som sas här förut, godstransporter som är utsatta för det här. Det varierar alltså lite. De går efter pengarna och vad det finns en marknad för. Därför gäller det att fortsätta jobba internationellt, som jag nämnde förut, inom Europolsamarbetet och det underrättelsebaserade arbetet. Som jag sa har vi även tillsatt en utredning om polisens befogenheter i gränsnära zon. Det handlar om att få ett mer effektivt system med kameraövervakning och jobba med att se flöden över tid. Det är ett nytt verktyg som jag på sikt tror kan bli väldigt intressant för att komma åt de internationella stöldligorna. Genom ett bra arbete med andra länder som har haft de här internationella stöldligorna kan vi också faktiskt neka en del av de här personerna att komma in i Sverige över huvud taget. Är man dömd för brott behöver man inte få komma in. När det gäller Tullverket är det klart att jag har sett en del rubriker om att det här förslaget är tandlöst och så vidare. Å andra sidan är det något som många har efterfrågat under lång tid. I dag får Tullverket inte ens ingripa när man misstänker eller upptäcker att stöldgods är på väg ut ur landet. Det förslag som vi har remitterat är ett steg på väg. Förslaget innebär att Tullverket ska få nya befogenheter att stoppa detta. Jag tror inte att Tullverket självt kommer att kunna stoppa alla internationella stöldligor. Polisen och andra myndigheter måste göra sin del av arbetet. Tullverket har fortfarande en väldigt viktig roll i att stoppa narkotika, vapen och sprängmedel från att komma till Sverige. Det är också en viktig del av deras huvuduppdrag: att ha koll på vad som kommer in i Sverige, så att vi inte får större problem med till exempel gängkriminalitet i vårt land. Tullverket kommer att fortsätta ha sina huvuduppgifter. Men det vi har på förslag är ett system som inte har funnits förut. Tullverket får nya befogenheter. Jag tror att det är bra att även kunna stoppa misstänkt stöldgods, människohandel och penningtvätt från Tullverkets sida som ett steg på vägen. Men det kommer inte att leda hela vägen fram. Jag håller också med när det gäller beställaransvar och kontrollen av den tunga trafiken. Jag ser fram emot att få utredningens förslag inom bara någon månad för att se hur vi kan få ännu bättre ordning och reda på vägarna. Det är en del av att bekämpa de internationella stöldligorna. Sedan går inte allt stöldgods via de tunga godstransporterna. En del kör ju sina egna små bilar över gränserna. Men det är en viktig del av att komma åt de internationella stöldligorna.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Nej, det är alldeles givet att inte allt går på tunga hjul. Det finns även personbilar som används för smuggling. Allting är ju inte jättestort när man kör. Men en betydande del kan slinka med, så att säga. Bakom annat gods ligger det någonting som man vill få in i landet, såsom vapen eller ammunition. Det händer också att man skruvar in människor i trälådor som står inne bland godset. Jag är utbildare för YKB, alltså yrkeskompetensbevis för yrkesförare. Där varnar vi förarna för detta. De ska vara vaksamma om de tar över en transport, exempelvis en trailer i hamnen. Varifrån kommer den? Hur ser den ut? Vad är det ombord? Finns det någonting där som inte ska vara med? Misstänker de någonting ska de omedelbart meddela tullen. Man smugglar alltså in människor också. Vi pratar om stölder, och det var ju grunden för interpellationen. Men de kriminella nätverken handlar med allting som går att handla med, även människor. Jag vet inte om statsrådet såg det, men polisen gjorde tillslag i Göteborg för ett par veckor sedan och tog en sexköpare var 20:e minut. Då förstår man omfattningen på den verksamheten. Var kommer de här flickorna ifrån, och hur har de kommit hit till Sverige? De har ju inte löst biljett och åkt med tåget, utan de har kommit annan väg. Omfattningen av den kriminella verksamheten och möjligheten att operera över stora ytor måste man göra någonting åt. Där måste vi sätta in alla resurser vi kan. Samhället måste vara starkare än de kriminella. Det finns inget annat alternativ. Då måste man också skärpa straffen. Myndigheterna måste vara på tåspetsarna, för de kriminella byter skepnad. Det kan gå på bara ett par dagar, så opererar de på något helt annat ställe. Jag känner många av de poliser som jobbar med det här, och de är verkligen på tåspetsarna. Men man har inte alltid möjligheten i lagstiftningen att göra någonting åt det, för lagstiftningen hänger inte riktigt med emellanåt. Men framför allt måste man ha tillräckligt med folk ute på vägen för att kunna göra någonting åt det. Man måste också komma åt dem som beställer den här typen av transporter. Man måste plocka in varenda liten pusselbit man kan för att bromsa utvecklingen. Man måste åtgärda varje del i detta. Allt kommer inte att lösas, men man kan göra väldigt mycket med små resurser. Har man bara tillräckligt med folk på vägen har man hela verktygslådan öppen för att kunna göra en fordonskontroll, vilket betyder att man även går igenom insidan av fordonet. Om en bilinspektör upptäcker någonting där kan inspektören inte vidta några tvångsåtgärder. Men det finns en polis med som kan göra det och som kan ta kontakt med ett befäl som kan fatta beslut, antingen om en FÖ-ledare eller en åklagare gör det. Man får väldigt mycket gratis om man har en fungerande vägkontroll. Statsrådet säger i svaret att man inväntar utredning. Det är bra. Det kommer säkerligen att leda till att vi får en bättre kontrollverksamhet. Men den verksamhet vi har i dag kan man också utveckla och stärka så att man har tillräckligt med folk ute på vägen, vilket är jätteviktigt. Sedan när man väl har landat i utredningen får man anpassa verksamheten utifrån vad man kommer fram till. Jag förstår inte varför man inte satsar på en vidareutveckling av det man har. Jag nöjer mig med det så länge.
Fru talman! Det är en del av rikspolischefens plan att vara starkare på väg när tillväxten fortsätter. Vi har haft en period när vi har haft alldeles för lite kontroller. Nu börjar det gå lite mer åt rätt håll. Nu ökar både antalet cabotagekontroller och annan kontrollverksamhet. Men det är fortfarande på nivåer som jag tror måste utvecklas för att få full kraft i detta. Precis som vi var inne på är det inte bara en myndighets befogenheter vi talar om, utan vi måste titta på hela kedjan, och vi måste titta på det rättsliga regelverket. Det gäller också EU-lagstiftningen där Sverige är ett av de länder som är tuffast i förhandlingarna på EU-nivå om olika transportdirektiv och annat så att vi får ett skärpt regelverk så att vi kan kontrollera bättre på hemmaplan. Sedan har vi tidigare varit inne på att ordning och reda på vägarna också är en del av detta. Får vi upp nivån på branschen så att det blir mindre svartjobb och mindre fusk i sektorn får vi också ned brottsligheten på vägarna. Det hänger ihop. Vi är från regeringens sida fast beslutna att vi ska städa upp i branschen. Vi ska ha mer ordning och reda på vägarna, och vi ska ha en starkare polis i hela Sverige som också kan ingripa på väg. Det försvårar för internationella stöldnätverk men också andra kriminella som egentligen använder vägen som ett brottsverktyg.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Den sista meningen var lite intressant. Statsrådet sa att vägen är ett brottsverktyg. Det stämmer väldigt bra. Vägen är den största brottsplatsen vi har i Sverige. Det finns inte en buse som löper i Adidasskor, utan de åker bil, motorcykel eller någonting annat som går lite fortare än att springa. Vägen är deras livsnerv. Där måste också myndigheterna vara för att bromsa utvecklingen. Jag ska läsa lite grann vad Mats Galvenius, vd för Larmtjänst, skriver: Det är tråkigt att regeringen inte tar problemet med de internationella stöldligorna på allvar. Ligornas härjningar orsakar stora kostnader för både företag och privatpersoner. Men vad som är ännu värre är att de systematiska stölderna bidrar till otryggheten i samhället på ett mycket påtagligt sätt. Vi skulle verkligen välkomna att regeringen vidtar kraftfulla och effektiva åtgärder för att komma till rätta med problemet. Det är stöldgods för ungefär 3 miljarder i försäkringsvärde som rullar ut över gränserna årligen. Vem är det som står för de pengarna? Jo, det är landets försäkringstagare. Landets försäkringstagare är medborgare, skattebetalare, som har betalat för ett skydd där samhället ska gå in och vidta åtgärder mot de kriminella. Här har samhället inte lyckats med det uppdraget. I stället drabbas väldigt många både enskilda och företagare av de kriminellas framfart i samhället. Här måste det till någonting. Slutmeningen i svaret räcker inte. "Regeringen kommer fortsatt att prioritera att åtgärder vidtas för att komma åt internationella brottsnätvek samt se till att det är ordning och reda på vägarna." Ja, det krävs.
Fru talman! Jag kommer att fortsätta att engagera mig själv i frågan om hur polisen jobbar. Jag var i LPO Enköping och tittade på hur man jobbade där med fordonskontroller från den vanliga polisverksamheten. De hade fått väldigt mycket bättre resultat när de jobbade konsekvent och systematiskt, och de skulle också jobba med forskningsarbete om det. När det gäller Larmtjänst förstår jag att de är frustrerade över att vi har den här typen av brottslighet i Sverige. Jag skulle vilja vända på resonemanget. Frågan är om det finns någon regering i modern tid som har gjort mer för att komma åt internationella stöldnätverk än vad vi gör just nu. Vi bygger ut polisen. Vi har styrt upp flera myndigheter så att detta ska vara en prioriterad uppgift. Nu jobbar man hårdare underrättelsebaserat i samverkan med Europol i den internationella delen. Vi jobbar nu med säkra länder-listan som gör att Migrationsverket kan hindra att en del grupper ens kommer in i Sverige. Vi stoppar dem vid gränsen, och vi skärper straffen. Det gäller bostadsinbrott och systematiska stölder. Vi har gett tullen ökade resurser att kontrollera gränsen bättre. Nu får den nya befogenheter. Kustbevakningen har också fått nya befogenheter som den inte hade tidigare. Vi jobbar systematiskt med de frågorna och flyttar fram positionerna. Sedan skulle jag också vilja att det går ännu snabbare. Mycket kommer att stå och falla med Polismyndighetens tillväxt. Det är trots allt den som ska göra huvuddelen av jobbet med att bekämpa brottslighet i Sverige. Det är därför som jag återkommer till tillväxten, tillväxten och tillväxten. Det är den som gör att vi får ett ökat tryck i brottsbekämpningen av internationella stöldnätverk i Sverige.